Herr talman! Behandlingen av det ärende som nu debatteras har varit uppdelad mellan konstitutionsutskottet och kulturutskottet, även om det är konstitutionsutskottet som har haft ansvaret för slutprodukten. Jag kommer med hänsyn till uppdelningen att begränsa mitt anförande, eftersom vår ledamot i kulturutskottet Jan Hyttring dessutom kommer att delta i debatten. Han har också på närmare håll än jag kunnat delta i det utdragna och intrikata läggspel som har föregått propositionen. Av det första inlägg som gjordes i denna debatt förstår jag att mycket här rör sig om personer, personstrider. Det är fråga om makt och inflytande. Det är naturligtvis viktiga saker, men inte någonting som vi i konstitutionsutskottet har haft anledning att gå in på i detta sammanhang. Jag kommer alltså inte att närmare kommentera Först några ord rent allmänt. Det är naturligtvis bra ur yttrandefrihetssynpunkt, ur informationssynpunkt, ur kultursynpunkt och ur många andra synpunkter att utbudet över etermedia kan öka. Det bör åtminstone i princip ge större valfrihet för den enskilde. Förutsättningen är naturligtvis att utbudet verkligen är varierat. Om tio TV-kanaler sänder i stort sett samma program, är det i realiteten inte mycket bevänt med valfriheten. Samlade erfarenheter från utlandet är inte helt uppmuntrande härvidlag. Många kanaler som man kan växla mellan i världens olika huvudstäder är rätt lika.

När man tar del av undersökningar som visar att barn i en del länder sitter upp till fem timmar om dagen framför TVn, är det berättigat att undra om det är detta passiva tittande som är det mest bäst utvecklande sättet att tillbringa sin barndom på. Vi vet att TV har stor positiv betydelse för alla och att TV har mycket stor genomslagskraft. Genom TV får vi inte bara nyheter och lättare underhållning, utan också kulturupplevelser och kunskaper på många områden, upplevelser och kunskaper som utan TV bara skulle komma en begränsad skara av människor till del. TV har onekligen demokratiserat kulturutbudet. Detta gäller om programmen är bra, har hög kvalitet och om programmakarna har möjlighet att verka inom vida gränser och med stor integritet. Tyvärr är det inte alltid så -- det vet vi. Risken finns ständigt att de som skall göra programmen blir beroende av uppdragsgivare, blir hårt hållna av finansiärer och att de konstant tvingas jaga höga tittarsiffror. I det ökade utbud som vi nu under alla omständigheter får genom teknikens landvinningar vill jag -- liksom också mitt parti -- särskilt lyfta fram de två s.k. public service-kanalerna som vi har i vårt land. Dessa kanaler blir ofta kritiserade och häcklade. Min erfarenhet är dock att de står sig gott vid alla möjliga internationella jämförelser. Jag tycker att det vore stor skada om dessa kanaler skulle drunkna och gå under i den tilltagande konkurrensen. Man kan, herr talman, inte bortse ifrån att det finns de som önskar att just detta skall ske. Om våra public service-kanaler fortsättningsvis skall kunna tillgodose högt ställda anspråk på kvalitet och variation, krävs det också att de har resurser för programverksamhet. Det är därför som vi anser att även public service-kanalerna under ordnade former och utan att det påverkar programutbudet borde få direkt tillgång till reklamintäkter. Den konstruktion som nu föreslås och som majoriteten har fastnat för innebär enkelt uttryckt att Sveriges Radio och TV blir beroende av framgångar för den nya reklamfinansierade kanalen, vilket i sig är rätt märkligt från principiell synpunkt. Men det kan också vara en rätt osäker framtida intäkt. Det sannolika är således att vi framöver tvingas att ta till stora höjningar av radiooch TV-licenserna. I den allmänna debatten har det talats om en fördubbling. Här kan man lätt nå en smärtgräns, dvs. att en stor del av allmänheten inte längre vill vara med. Man får ju så mycket gratis genom alla möjliga andra kanaler. På det viset kan public service-kanalernas existens komma i fara. Det bör även noteras att för höga TV-licenser kan gå ut över tidningsprenumerationerna, vilkas priser också har rakat i höjden. Den enskilde har inte råd med hur mycket som helst på medieområdet. Ett tidens tecken är att tvåtidningsläsandet starkt har gått ned. Vi i vårt parti anser således att vårt förslag har varit och är framsynt, om man nu verkligen vill slå vakt om public service-kanalerna. Även om det inte tjänar mycket till, såsom majoriteterna nu ser ut, yrkar jag bifall till reservation 1 till konstitutionsutskottets betänkande. Det skall för övrigt bli intressant att se hur alla de socialdemokrater som länge var inne på vår linje i den här frågan kommer att rösta vid voteringen. Jag har dock noterat att självsäkerheten vad gäller propositionsförslagets förträfflighet så som förslaget framställs inte är 100-procentig hos propositionsskrivarna och hos majoriteten i utskottet, som har godtagit skrivningarna på dessa punkter. Man föreslår dels att sponsring skall få förekomma i viss utsträckning -- det det är ju en form av reklam --, dels säger man i propositionen att Sveriges Radio ''åtminstone inte för närvarande bör få möjlighet att sända betalda annonser.'' Dörren är således inte tilldragen för tid och evighet. Vi får se hur det går. Det blir spännande att följa utvecklingen och se hur den nya markbundna reklamfinanserade kanalen kommer att ta gestalt och hur finansieringsfrågan kommer att lösas. Jag tror att det är klokt att iaktta en viss försiktighet vad gäller förhandsprofetiorna härvidlag. Herr talman! Paradoxalt nog kan de utökade tekniska möjligheterna i ett viktigt avseende leda till ytterligare koncentration på massmedieområdet och till en rejäl begränsning. Man kan se runt om i världen och även i vårt land att det förekommer en stor och tilltagande ägarkoncentration inom massmedieomårdet. Allt färre ägare lägger under sig alltmer. Detta är inte till gagn för yttrandefrihet, mångsidighet och självständighet i utbudet. Makt över medierna ger stor allmän makt över opinionsbildningen. Det tycks också nu vara på gång att de ägarfamiljer som har en stor andel av pressen är på språng för att lägga under sig radio och TV i vårt land. Jag anser det vara en rätt oroande utveckling som har uppmärksammats alltför litet. Även av denna anledning är det av stor vikt att slå vakt om public service-kanalerna, inte bara TV utan också radio. På det lokala planet är det viktigt att lokalradion kan stå kvar och utgöra en självständig motvikt, som kan erbjuda komplettering och variation i tider när monopoliseringstendenserna inom pressen är starka ute i regionerna. Och vi vet ju vilken utveckling som är på gång när det gäller de stora tidningarna, vilken mycket väl kan leda till en ytterligare stark koncentration. Detta är en av anledningarna till att vi från centerpartiet menar att vi även i framtiden skall ha kvar Sveriges Lokalradio AB som ett självständigt programbolag med eget avtal. Vi har utvecklat motiven för detta i vår partimotion. Det förekommer också ett stort antal enskilda motioner från olika partier i denna fråga. Vi har följt upp dessa krav i reservation 11, vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall till. Även i övrigt lägger vi stor vikt vid ägarspridningen. I ett särskilt yttrande i konstitutionsutskottets betänkande betonar vi hur viktigt det är att det nya kommersiella TV-företag som nu skall bildas blir ett komplement till den nuvarande ägarstrukturen inom medieområdet. Det kan nämnas att man i många andra länder har börjat införa ganska hårda restriktioner när det gäller hur mycket som får samlas under samma mediehatt. Och även vi bör skärpa uppmärksamheten härvidlag. Konstitutionsutskottet har haft att ta ställning till en del speciella juridiska frågor, vilka Jan-Erik Wikström något berörde. De gäller t.ex. avtal kontra lag och frågan om viss begränsning av åsiktsreklam. Vi har stannat för samma bedömning som majoriteten i övrigt. Jag skall för den skull inte gå närmare in på dessa frågor. Jag antar att t.ex. Olle Svensson, som står på talarlistan, kommer att kommentera utskottets ställningstagande härvidlag. Men jag vill betona att de slutsatser som vi har kommit fram till i utskottet omfattas av en bred enighet, även om det finns ett par brasklappar i reservationerna. Jag vill emellertid gärna bekänna att uppslutningen i dessa frågor från min sida har skett under en viss vånda. Propositionen var dåligt förberedd när det gäller dessa frågor, och argumenteringen har inte varit helt övertygande. Den kritik som lagrådet har framfört har mycket fog för sig, och utskottets och därmed min argumentering i denna fråga är något haltande, det medger jag gärna. Jag tror för den skull att det finns all anledning att komma tillbaka till dessa frågor under det fortsatta utredningsarbete som signaleras i propositionen. Vi måste ju alltid eftersträva en klar överensstämmelse mellan vad vi gör när det gäller lagstiftning, avtal och liknande och de grundlagar som skall ligga i botten och styra den övriga verksamheten. Herr talman! Jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till reservationerna 1 och 11.

Fru talman! Jag har hittills uppfattat att det fanns en bastant majoritet så att riksdagen kunde fatta beslut om de frågor som behandlas i betänkandet utan större friktioner. Men efter Anders Björcks deklarationer om ''fri simning'' för sig och sitt parti kan man känna en viss oro. Anders Björck har väl redan stått på trampolinen i beredningen beredd att på signal göra sitt hopp, och det kommer alltså nu. Det verkar som han redan i beredningen letade efter en anledning att få hoppa av, och det är att beklaga. Det är att beklaga att det då också är personfrågor som avgör det. Jag kommer tillbaka till det i slutet av mitt anförande, men jag kan säga redan nu att vi i miljöpartiet har en avvikande mening, att man alltså skall se på personpolitiken så att man kan undvika just det som har uppstått här. Vi menar att de som skall utses i moderbolaget och programbolagen bör bedömas utifrån sakliga grunder, alltså visad skicklighet och sakkunskap på det aktuella området. Det torde inte utesluta parlamentarisk förankring. Sent omsider står riksdagen inför ett beslut med genomgripande konsekvenser på mass och etermedieområdet, antagligen mer vittgående än vi nu kan ana. Miljöpartiet de gröna tar klart avstånd från reklam i etermedier, speciellt i TV. Vi betraktar televisionen som en av de viktigaste kulturförmedlarna i samhället. Den skall ge oss information, kulturupplevelser och underhållning. Miljöpartiet de gröna vill värna om mångfald, kvalitet och jämlik spridning över landet i de båda public service-kanalerna, Kanal 1 och TV2, och har kämpat för att dessa båda kanaler hålls fria från reklamsändningar. Vi är väldigt glada att det har lyckats. Vår kritik utgår främst från ekologiska ställningstaganden men också i hög grad från kultur och konsumentpolitiska. Den kommersiella reklamen är en av oss oönskad drivkraft i den rika världens konsumtionshets på råvaror och energi med tydliga negativa följder i form av inte bara lokala och regionala miljöskador och avfallsproblem utan också globala miljöhot, vars slutgiltiga konsekvenser ännu inte till fullo kan överblickas. Intresset på makthavarnas sida att styra, begränsa och reglera rätten och möjligheten att yttra sig och få information har funnits länge. Med makthavare menar jag stat, affärsmän och andra näringsidkare. Ytterst handlar det om makten över TV och radio och i vems tjänst eller intresse de skall verka. I den bemärkelsen är miljöpartiets ställningstagande också en viktig demokratifråga. De s.k. mediemogulerna, dvs. stora privata företag som har intressen inom flera medieområden, försöker nå en dominerande ställning eller att få monopol på information och opinionsbildning i världen och i vårt land. Flera av de svenska mediemogulerna har visat stort intresse för att få koncessionen på den nya svenska kommersiella TV-kanalen. Deras främsta syfte är att tjäna stora pengar på kommunikation och opinionsbildning. Därför instämmer jag gärna i Bertil Fiskesjös synpunkter när det gäller ägarmaktkoncentrationen i mass och etermedia. Därigenom förgiftar reklamen också människors inre miljö. Den drar sig inte för att bereda sig rum till människors innersta känslor och påverkan på psykiska mjukdelar med prestigeladdade köpbudskap. Ur nästan all kommersiell reklampåverkan har det vuxit fram en livsstilspropaganda som är en av grunderna till det nuvarande kommersiella samhällets fortbestånd och tillväxt, en situation som är omöjlig att leva upp till i den tredje världen och därmed på en planet i global ekologisk balans. I kraft av vår solidaritet med naturen och tredje världens allt fattigare människoskaror protesterar vi i miljöpartiet de gröna mot en sådan resursslösande och miljöförstörande livsstilspropaganda. TV-mediet har en erkänt stor genomslagskraft, större än alla andra mediers. Påträngande och uppsökande reklamåtgärder får inte förekomma när det gäller reklam för alkoholdrycker och tobaksvaror. Vi menar att detta synsätt också bör gälla för all annan reklam som påtvingas oss eller som vi inte bett om att få ta del av, allt i syfte att på sikt uppnå ett slags köpfrid. Med reklaminslag följer ofta program med olika slags våldsinslag. Vi i miljöpartiet de gröna vill särskilt ge skydd mot sådana inslag som riktas mot barn. En barnläkare har sagt att det är svårt att finna någon annan enskild faktor som i så hög grad påverkar barn psykiskt som våldsfilmer på TV och video. I USA förblandas reklaminslag och barnprogram intill oigenkännlighet, och där ökar kraven numera på regleringar och begränsningar av barnens TV-tittande. Man går alltså i motsatt riktning, från avreglering till reglering. På TV-området skulle text-TV-reklam möjligen kunna användas, som tittaren själv beställer fram. Även videotex kan vara en framkomlig väg. Jag deltar som representant i den parlamentariska beredningen som medverkat till framtagandet av regeringens proposition 1990/91:149 om radio och TV-frågor. Jag får beklaga att den bastanta majoritet som har funnits där nu har reducerats. Vi har insett att det är fruktlöst att fortsätta kräva helt reklamfria kanaler. Vi har därför i det stora hela accepterat att en ny markbunden reklamkanal får etableras men med viktiga begränsningar, och då tror jag att vi har sträckt oss längst i miljöpartiet. Jag yrkar alltså bifall till betänkandets hemställan med de få undantag som jag kommer att anföra med hänvisning till reservationer. Men miljöpartiet har inte uppgett sin grundläggande kritiska hållning till reklam i etermedia. Det framgår av ett särskilt yttrande. Vi tar det inte för otroligt att en omvärdering kommer att ske i vår riktning i en inte alltfår avlägsen framtid. Jag har redan pekat på tendensen i USA. Vi ser ett tillfälle till att den tredje marksända TV Sändningstillståndet bör därför förenas med villkoret att företagets centrala administration och huvudredaktion bör ligga utanför Storstockholmsområdet. Riksdagen bör emellertid inte uttala sig om vilken ort som bör komma i fråga. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag inte bifall till reservation 8 men ställer mig givetvis bakom denna reservation.

I avtalet mellan staten och programföretaget bör föras in bestämmelser om regelbundna sändningar av sådana konsumentprogram i en icke obetydlig omfattning. Konsumentverket måste också aktiveras -- så görs nu tydligen -- och få bättre resurser för att möta den nya kommersialismen. Fru talman! Jag ber därför att få yrka bifall till miljöpartiets reservation nr 6. Många gånger har det sagts att yttrandefrihet heter pengar, och påståendet är i högsta grad relevant när det gäller TV. Den som inte har pengar eller saknar resurser har små eller begränsade möjligheter att få ut sitt budskap på ett någorlunda snabbt och effektivt sätt. Yttrandefriheten är inte mycket värd, om man inte samtidigt också har yttrandemöjlighet. Att göra TV-program och sända TV-program är mycket dyrt. Det är inte storföretagens, mediemogulernas eller annonsörernas intressen som skall styra radio och TV-utbudet. Yttrandefrihet får inte heta pengar. Enligt miljöpartiets de gröna uppfattning är det viktigt att både eterburen och trådburen radio och TV är öppna för alla. Detta är vårt utgångsläge, och etermediepolitiken bör handla om hur vi på bästa sätt tillgodoser detta ändamål. Vi är därför beredda att höja avgiftsnivån för att främja detta syfte. För oss är frågan om vidgade och ökade möjligheter för vanligt folk att komma till tals, att få ut sitt budskap, betydligt viktigare än eventuellt förstärkt grundlagsskydd för vissa tekniska medier. Televisonen och radion bör bedrivas i allmänhetens intresse och inte i vissa ekonomiska intressens tjänst. Enligt vår uppfattning finns det behov av lokal eter TV som styrs av lokala beslut. Det fjärde nätet bör kunna användas för sådana lokala TV-sändningar, ett slags lokala public service-kanaler. Vi har därför tidigare föreslagit att regeringen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för lokal eter-TV och att återkomma till riksdagen med förslag till lag i ämnet. Radio och TV bör vara en gemensam angelägenhet och bör därför finansieras med avgifter eller skatter och inte med reklam. Radio och TV-frågorna bör ses i ett vidare kultur och mediepolitiskt perspektiv. Stödet till kulturen måste sannolikt öka för att inte en allt starkare kommersialisering skall ta livet av den svenska opinionsbildningen, som är en förutsättning för en vital demokrati och den fria obundna kulturen. Regeringen har länge nog funderat på inrättandet av en lokal eterburen TV. Det är nu hög tid att det skapas förutsättningar för lokal-TV i allmänhetens tjänst. Fru talman! Jag har hittills hållit mig till konstitutionsutskottsdelen men vill nu till slut gå över till kulturutskottsdelen och anföra några korta synpunkter. Det gäller sponsring, bl.a. av program i Sveriges television som sänds direkt och inom ramen för ett åtagande gentemot Europeiska radiounionen, EBU. Till kulturutskottets yttrande till KU har jag anfört avvikande mening med innebörd att det inte finns anledning att vidga rätten till sponsring för Sveriges Radio-företagen utöver vad som tidigare angetts. Jag yrkar därför bifall till reservation 10. Då det gäller val av ledamöter av styrelserna inom Sveriges Radio-koncernen anser jag, som jag sagt tidigare, i en annan avvikande mening att vid utseende av dessa i moderbolaget och programbolagen avseende endast bör fästas vid sakliga grunder, såsom visad skicklighet och sakkunskap på det aktuella området, vilket alltså inte utesluter att politiker kan delta i det arbetet.

Fru talman! Jag noterade i Olle Svenssons anförande att han var utomordentligt försiktig i formuleringarna vad gäller avslagsyrkandet på vår reservation. Det ger ju en antydan om samma osäkerhet som man kan skönja i propositionen i den här frågan. Vi får väl se hur det går. Sedan tog Olle Svensson upp något om de här principiella frågorna som gäller möjligheten att begränsa yttrandefriheten i avtal. Jag skall inte kritisera Olle Svensson här, eftersom mycket av det drabbar mig själv, jag har ju gått med på utskottets skrivning här. Jag tycker dock att argumenteringen bör hyfsas något. Olle Svensson menade att vi inte skall vara bundna av vad lagrådet säger. Det behöver vi naturligtvis inte vara, men man kan inte avfärda uppfattningar enbart av det skälet att de kommer från jurister, särskilt inte om det är kvalificerade jurister, tvärtom bör man lyssna noga. Men det viktigaste av allt är vad man tycker i sak.Med hänsyn till de principer som i öv rigt gäller på det här området är det inte tillfredsställande att begränsningar av yttrandefriheten regleras i avtal. Jag tror nog att de som sitter här i kammaren framöver får se över detta. Vi måste ju hylla den principen att det inte skall kunna uppstå tvister om det rättsliga underlaget i de beslut som vi fattar i riksdagen och de beslut som fattas på grundval av de beslut som vi fattar i riksdagen. Sedan vill jag gripa tillfället att instämma i tacken till Bo Hammar. Jag har helt tiden uppfattat Bo Hammar som en mycket självständig och dessutom mycket kunnig ledamot av utskottet. Han har tillfört utskottets arbete mycket av värde. Bo Hammar är dessutom utomordentligt trevlig att umgås med vilket jag uppskattar alldeles särskilt. Tack Bo Hammar!

Fru talman! Låt mig tänja på replikrätten och framföra ett tack till Ingrid Sundberg för många år av samarbete. Det har varit ett privilegium att få arbeta tillsammans med en så kunnig och charmfull riksdagskollega. Nu önskar jag bara att Ingrid Sundberg skall få njuta sitt otium cum dignitate såväl i Skanör som på världsvida resor.

Fru talman! När riktlinjerna kom fram för att bilda ett radiobolag presenterades uppgiften om de 200 miljoner man skulle kunna ta in till sitt eget reformerande. Jag har inte någon gång sett beräkningarna bakom detta, trots att vi har suttit i samma beredning, Catarina Rönnung och jag. Man har förmodligen fastställt ett mål och tagit in vissa komponenter. Catarina Rönnung säger att man gör stora besparingar på att samordna. Då måste Catarina Rönnung ha några siffror bakom detta och visa hur mycket man kan vinna på denna samordning i det nya bolaget. Men jag har inte sett några sådana siffror. Catarina Rönnung talade sedan om svagheten i centerns förslag när vi slår vakt om en fristående lokalradio som skulle kunna finansieras med reklam. Vi har gjort ett viktigt tillägg: Reklamfinansiering kan bli aktuell på sikt, men efter en noggrann prövning av konsekvenserna för tidningarna. Detta borde, menar jag, även socialdemokraterna kunna ställa upp på. Det måste man göra. Det är självklart att ett medium till kommer att få effekter för tidningarna. Men det kommer också de lokala radiostationerna att få -- de kommer att ha ännu större effekt på tidningarnas annonsmarknad. Även av det skälet att man vill främja utvecklingen av den fria radion är det nödvändigt att göra en genomgång och en ordentlig utredning och prova vilken inverkan detta kommer att få för våra dagstidningar. Vi vill slå vakt om mångfalden för tidningarna. Vi märker redan nu, utan reklam i lokalradiostationer och närradiostationer, att tidningarna har en svår situation. Många av de tidningar Catarina Rönnung talar om går en mycket dyster tid till mötes.

Fru talman! Jag är inte ensam om att förmoda detta. Centern står enig bakom vad vi skriver i vår reservation om vad vi tycker skulle vara den bästa utvecklingen. Vidare har Catarina Rönnung en mängd partikamrater som skrivit motioner i detta ärende. De har visserligen ställt upp på sammanslagningen, eller rättare sagt bildandet av det nya bolaget. Men det skulle vara intressant att veta om de har fått skriva alldeles fritt utan hänsyn till regeringens förslag. Skulle de annars ställt upp på förslaget? I många motioner tycker man att det bara fattas den sista delen, att yrka avslag på propositionen och förorda ett fortsatt Lokalradiobolag. Jag har ingen anledning att måla upp någon skräckbild. Men jag tycker det är allvar i resonemanget. Det finns allvar i farhågorna. När man hör om laborationen med 70 miljoner kan man konstatera att det fortfarande inte finns någon reell bakgrund, där man gått igenom dessa olika administrationer för att få fram 70 miljoner. Jag känner inte till att man skulle ha gjort detta. Kanske Catarina Rönnung känner till det?

Fru talman! Jag vill kommentera några av punkterna i propositionen, framför allt de som ligger inom kulturutskottets ansvarsområde. Jag vill dock, eftersom detta beslut också handlar om formerna för inplacering av reklam i det nationella TV-nätet, göra en kort kommentar även om detta. Jag fick en indirekt fråga från Bertil Fiskesjö som sade att det skulle vara intressant att höra vad de socialdemokrater säger nu, som länge var på centerns linje. Jag skulle kunna göra det lätt för mig genom att säga att det har varit ett tagande och givande, och i detta fall mest ett givande för min del. Men jag skall inte göra det så lätt för mig. Detta är faktiskt en mycket allvarlig fråga. Min bedömning är att potentialen i marknaden är mycket stor, även med de reservationer vi lagt fram från beredningens sida och som ligger i propositionen. Därför tycker jag det har varit helt nödvändigt att ta in den kontrollstation som skall komma 1996. Det andra faktum som vi vet inträffar är att vi får en kostnadsutveckling inom framför allt Sveriges Television enbart på grund av att det blir ett konkurrerande kommersiellt markbundet medium. Detta kommer att ställa stora ekonomiska krav på både Sveriges Radio-koncernen och Sveriges Man kan säga att dessa problem kan lösas genom att man justerar avgifterna och tillför reformmedel. På det sättet har man försökt hantera frågan i propositionen. Mitt svar till Bertil Fiskesjö är alltså kort: Jag står bakom propositionen i dessa delar. Vi återkommer med ytterligare analys i samband med kontrollstationsdiskussionerna. En annan kommentar: Riksdagen ändrar regeringsförslaget när det gäller tidpunkten för koncession. Jag vill beklaga att man i beredningen inte, vare sig från regeringens representant eller från oppositionen, lyssnade på vad Catarina Rönnung sade om det nödvändiga i att skjuta fram tiden. I så fall hade vi sluppit ändra i regeringens förslag på den punkten. Nu blir det alltså en ändring fram till den 30 juni, och det tror jag faktiskt är nödvändigt. När det gäller huvudinnehållet i propositionen kan man ungefär som kulturutskottet gjort sammanfatta i tio punkter. För det första har Sveriges Radio ett oförändrat public serviceuppdrag. Jag tror det är mer nödvändigt än någonsin tidigare att betona denna funktion. Jag tror också att vi inför kommande avtalsförhandlingar får all anledning att analysera och diskutera vad vi lägger i begreppet public service. I dag är det ofta bara en svepande formulering. Detta har vi anledning återkomma till i samband med den kommande förhandlingen. Den andra punkten är ett konstaterande av att den företagsform som Sveriges Radio för närvarande har bör vara oförändrad. Det tror jag är viktigt inte minst med tanke på de diskussioner som har varit om att det t.ex. skulle vara ett statligt aktiebolag, eller en stiftelse eller andra alternativ. Jag tror den nuvarande företagsformen är bra. Därför är det bra att det slås fast att den skall vara oförändrad. Jag tycker också det är bra att man försöker bevara i huvudsak de nuvarande ägarförhållandena. Det är en tillgång för demokratin, menar jag, att t.ex. folkrörelser engagerar sig som ägare i Sveriges största medieföretag. Det tredje konstaterandet är att man enligt propositionen skall disponera fyra rikstäckande sändarnät för ljudradio och två för television. Jan Hyttring sade att detta var fel, det finns bara 3 rikstäckande och 25 lokala. Jag tycker detta är mer en teknisk fråga, vi vet ju alla hur det fungerar i de avseendena. Däremot -- och det är där den i sak viktiga förändringen sker -- skall programverksamheten handhas av ett bolag för TV och ett för Ljudradion samt av Utbildningsradion. Det sista först. Jag är mycket glad över att beredningen ändrade sig. När Catarina Rönnung och jag slogs för att Utbildningsradion skulle finnas kvar kände vi oss ganska ensamma. Det är uppenbart att Utbildningsradion hade ett brett folkligt stöd. Därmed lyckades vi rädda kvar När det gäller sammanläggningen av Riksradion och Ljudradion skall jag återkomma till den punkten som är en alldeles avslutande punkt. Om moderbolagets relationer till programbolagen skall jag i dag nöja mig med konstaterandet att vad som kommer ut av detta -- de skrivningar som görs, inte minst från KUs sida -- kan få substans först när man har satt sig ner och resonerat om innehållet. Detta är en något oviss punkt fortfarande. Trots att alla har talat mycket om reklam är det ingen som nämnt det som är helt avgörande för verksamhetens bedrivande nämligen att kunna få intäkter till verksamheten. Det innebär att vi inom koncernen har ett bolag, Radiotjänst i Kiruna AB, som på ett framgångsrikt sätt sköter avgiftsuppbörd och kontroll. Vi var väl ganska många som var osäkra på vad som skulle hända när televerket lämnade över detta till Sveriges Radio-koncernen i form av ett nytt dotterbolag. Därför känns det bra att i dag kunna säga att det har gått mycket bra. Jag kan inte uppfatta saken på något annat sätt. När det gäller styrelserna och hur de skall utses har man konstaterat att det bör råda ett personsamband mellan moderbolag och resp. programföretag. Detta har vi i utskottet preciserat ytterligare. Man skall eftersträva att ha kvar nuvarande principer för den parlamentariska förankringen. Vi säger dessutom att det inte är förenligt att vara ordförande i ett programföretag och samtidigt ingå i moderbolagets styrelse. Det har på en annan punkt talats om ekonomi här. Man är ibland vårdslös med orden. Jag tillhör själv dem som kan vara det. Jag har märkt en tendens i debatten och kanske också i propositionen till att man närmast sätter ett likhetstecken mellan rationaliseringskrav och besparingskrav, någonting som är viktigt att uppmärksamma. I propositionen och debatten sägs att man ställer ett rationaliseringskrav på Sveriges Radio på sammanlagt 200 milj.kr. under år 1993/1994. Jag tror att det i det här fallet ligger ganska nära till hands att det blir fråga om besparingskrav. Man tvingas att i något avseende minska ambitionerna. Rationalisering skall man driva så långt det är möjligt, men jag tror inte att det är särskilt lätt att klara 200 miljoner. Jag skall än en gång ta upp lokalradioverksamheten eftersom den har väckt en viss uppmärksamhet och Jan Hyttring ägnade ganska mycket tid åt den frågan. Jag menar att åtgärderna att samordna ljudradioverksamheten i ett företag har ett syfte, nämligen att få ut större effekt av de pengar som används inom ljudradioföretagen -- det är för närvarande pluralis. Om man kan nå en sådan effekt genom att lägga samman företagen skall man naturligtvis inte avstå från att göra det. Skall man avstå från att göra en besparing på 70 milj.kr., som Catarina Rönnung sade, som man har inom räckhåll? Man kan avstå från att göra den om den har andra negativa effekter. En sådan negativ effekt skulle t.ex. kunna vara att den leder till en ökad centralstyrning. En annan negativ effekt kan vara minskat lokalt programutbud eller att den redaktionella friheten därmed kraftigt beskärs. Detta menar jag att vi från utskottsmajoriteten motverkar genom att skriva mycket starkt. Jag hade inte tänkt citera från utskottsbetänkandet eftersom det inte är det roligaste man kan syssla med och dessutom kan folk läsa innantill. För att understryka vad utskottet säger vill jag ändock göra det: ''När lokalradion inrättades år 1975 var syftet bl.a. att motverka de starka koncentrationstendenserna på olika samhällsområden. Denna grundtanke med lokalradioverksamhet är lika aktuell i dag. Det är därför enligt utskottets mening av synnerlig vikt att verksamheten, liksom nu är fallet, i framtiden kan genomföras under stor frihet och självständighet.'' Utskottet säger vidare att det lokala uppdraget enligt kulturutskottets mening förutsätter en lokal redaktionell beslutanderätt och självständighet beträffande det lokala programutbudet. På den här punkten görs dessutom ett särskilt tillkännagivande till regeringen. Jag tycker uppriktigt sagt att vi har täckt in den delen ganska bra. Då kanske vi också kan ta hem en hel del av de här pengarna -- 70 miljoner eller vad det nu rör sig om. Jag diskuterar inte framför allt i organisatoriska termer. En organisation är nämligen bara ett instrument för någonting. I detta fall är organisationen ett instrument för lyssnarna. Jag tror att det är bra för lyssnarna -- i Jönköpings län, i Värmlands län och i övriga Sverige -- att denna ändring av organisationen genomförs, eftersom man då får ut mera resurser i linjen, för att använda det språket. Fru talman! Jag vill också kommentera villkoren för koncessionen och den tredje kanalen i ett avseende. Jag tror nämligen att det är viktigt att, vilket också skrivs i betänkandet, de som blir aktuella för koncession skall kunna ha en sådan verksamhet att man kan spegla händelser och skeenden runt om i landet. Vilka mera konkreta uttryck det här kommer att ta sig i organisationen avstår föredragande statsrådet och regeringen från att precisera i propositionen, och det gjorde också beredningen. Det bör ändock nämnas att i Danmark har den centrala organisationen för den kommersiella TV-kanalen sitt säte i Odense. I Norge fattas besluten i stortinget i Bergen. Här har vi avstått ifrån att fatta ett sådant beslut. Men det markerar vikten av detta. Det förtjänar också att understrykas att det faktiskt har en viss betydelse var nyhetsredaktionen är belägen. Det finns för närvarande en viss koncentration till Gärdet i det avseendet. Jag tror därför att det vore en tillgång ur nationell synpunkt om man kunde få en bättre spridning. Fru talman! Avslutningsvis vill jag som flera andra vända mig till Ingrid Sundberg. Vi har inte hunnit samarbeta så länge i kulturutskottet. Jag har nämligen suttit där mindre än en mandatperiod. Jag vill tacka för ett utomordentligt gott samarbete under den tid som vi ändå har lärt känna varandra. Vi vet alla som sitter i kulturutskottet att det är riksdagens finaste och förnämsta utskott. I ganska stor utsträckning har vi Ingrid Sundberg att tacka för att det utskottet har fungerat så fint. Det vill jag personligen framföra ett tack för.

Fru talman! Det är riktigt. Vi slogs tillsammans även i en del andra frågor. Jag kanske uttryckte mig litet slarvigt. Jag vill minnas att jag, Catarina Rönnung, Jan Hyttring och kanske även någon företrädare för miljöpartiet stod för att vi skulle ha kvar Utbildningsradion. Men nu är alla överens om att den skall vara kvar, och då är det bara att vara tacksam.

Fru talman! Radio och TV-frågor är av många och naturliga skäl ofta föremål för diskussion. Politiskt såväl i riksdagen som utanför är dessa frågor ofta omstridda. Det är också frågor som mycket starkt engagerar medborgarna. Jag får ofta telefonsamtal. De telefonsamtal som rör mediafrågor handlar sällan om mediapolitikens principiella inriktning och att man tycker att yttrandefriheten är för dålig i Sveriges Radio och etermedia. Samtalen kommer i regel från en person som har blivit mycket upprörd över något han eller hon inte tycker borde ha sänts. Denne person kräver av en utbildningsminister med ansvar för mediafrågorna att han skall visa handlingskraft och visa att han kan och vågar någonting genom att tala om vad man inte får göra och försöka hindra det icke önskade. I sådana sammanhang föredrar jag att mycket energiskt argumentera för den roll jag har. Den innebär att jag skall se till att radioverksamheten kan fungera fritt och oberoende under en stark redaktionell självständighet. Senast i går -- när någon ringde om ett radioprogram som sändes en sen söndagkväll -- förklarade jag att jag faktiskt inte skall uppträda som smakdomare och tala om för radioproducenten vad som bör eller får sändas. Jag överlämnar det bedömandet åt dem som har ansvaret. Människor som finns i verksamheten måste kunna ta ansvar för sitt arbete. Det är viktigt om vi menar allvar med vår plädering för yttrandefriheten. På den punkten får jag således finna mig i att även i riksdagen under en och annan frågestund bli förebrådd för att jag visar bristande handlingskraft och mod. Min respekt för yttrandefriheten och min tillit till den självständiga människan är så stor att jag utsätter mig för denna attack. Mediautvecklingen har varit mycket snabb och dynamisk under de gångna åren. Den har ofta för väldigt många varit helt oväntad. Jag har under de år jag har haft ansvar för dessa frågor ofta fått kritik för att jag inte orkade eller vågade fatta beslut. Det man egentligen har varit upprörd över är att jag har varit mycket distinkt och övertygad och inte sett anledning att fatta de beslut som vare sig Anders Björck eller någon annan har förestavat för mig och krävt att jag skulle fatta. Jag har också kunnat glädja mig åt -- jag erkänner att jag säger det med en viss självhävdelse -- att jag förvånansvärt ofta har haft rätt i mina bedömningar om den väntade mediautvecklingen. Jag tillhörde inte dem som trodde att det skulle bli en så oerhörd expansion för kommersiella verksamheter och att den skulle vara framgångsrik. Jag förutsåg att det skulle bli betydande oro och svårigheter för dem som ville etablera sig med satellitsändare och trodde att det var klokt med tanke på de möjligheter vi vill ha att skapa en god mediavärld och mediastruktur i vårt eget land. Regeringen har således mycket medvetet strävat efter att försöka åstadkomma en bred majoritet som skall ge trygghet åt Sveriges Radio och dess dotterbolag. Det gäller ekonomisk trygghet, säkerhet, kännedom om vilka ramar man arbetar inom men också en trygghet när det gäller inriktning och principer för verksamheten. När jag och regeringen i propositionen har tagit ställning i frågan om en tredje kanal efter den parlamentariska beredningen har vi utgått ifrån insikten att så länge det finns en disponibel frekvens kommer det att finnas grupper och enskilda som är intresserade av att etablera sig och utnyttja den frekvensen. Möjligheten att sända på en tredje kanal finns. Så länge den möjligheten finns, finns det alltid de som är intresserade av att etablera sig. Det betyder emellertid inte att man kan förutsätta att varje sådan etablering skall bli framgångsrik, men det finns som jag ser det inget skäl att motsätta sig en sådan etablering. Vi måste dock se till att allmäntelevisionen i Sveriges Televisions regi får möjlighet att fullgöra sin public service-funktion. Public serviceuppgiften, att vara ett företag i allmänhetens tjänst, är central. Den kan aldrig reduceras till att vara minoritetsverksamhet och minoritetsskydd. Det handlar om att ge geografisk rättvisa, upprätthålla ett redaktionellt oberoende, säkra mångfald och balans i programverksamheten och ha ett omväxlande programutbud av hög kvalitet. Det är också viktigt att kunna ha en klar och tydlig finansieringsform. Jag anser att finansiering genom tittarnas och lyssnarnas avgifter är den i särklass mest överlägsna. Ett public service-företag måste för att kunna utföra sin uppgift se till att det motsvarar majoritetens intresse och önskemål i motsats till den kommersiella verksamheten som naturligtvis alltid söker sina majoriteter. Affärsmannen vill alltid ha så mycket kunder som möjligt, och helst hela befolkningen. Den kommersiella mediaverksamheten förutsätter emellertid samtidigt lyssnande och tittande. Public serviceverksamheten kan tillgodose sitt majoritetsuppdrag genom att under en period ge åt en stor majoritet dess beskärda del. Man behöver inte kräva samtidigt lyssnande och tittande. Det ger andra planeringsmöjligheter för public serviceverksamheten. Svensk radio och TV åtnjuter internationell respekt, inte bara för sina ambitioner utan också för sina resultat. Vi har en radio och television av hög kvalitet. Det syns på de priser man hämtar hem i olika tävlingar. Det syntes också vid Svenska Thaliapriset.

Ett public service-uppdrag innebär att Sveriges Radio har både rätt och möjlighet att se till hela utbudet, också det som sänds på kanaler utanför det egna företaget, när man bedömer huruvida medborgarnas rätt och möjligheter tillgodoses. Ett företag som saknar ett public service-uppdrag behöver däremot bara se till det egna företagets verksamhet. Därför kan man slå fast -- och jag är mycket angelägen om att göra den distinktionen -- att en tredje kanal kan som villkor för sin koncession få göra åtaganden både om rikstäckning och kvalitet, men den kan aldrig få något public service-uppdrag. Den uppgörelse som träffades i den parlamentariska beredningen var glädjande, därför att den fick en så bred uppslutning. En stark television, en stark riksradio, en stark lokalradio och en stark utbildningsradio är vad vi vill ha i framtiden. Anders Björcks inlägg här i dag handlade till ingen del om innehållet i propositionen, utan till större delen var det ett antal invektiv som östes framför allt över mig. Jag tog emot dem här, och de som inte hade möjlighet att här ta emot sin beskärda del får väl göra det via medias redovisning av debatten. Han redovisade vilka namngivna personer som inte borde sitta i styrelserna för de skilda bolagen i Sveriges Radio. Jag drar därav slutsatsen att det egentligen var en markering av ett utanförskap när det gäller mediafrågor. Jag noterar att i den allians som numera finns mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna företräder Jan-Eric Wikström en mycket övertygad public servicefilosofi. Denna reaktion är alltså ingen överraskning. Mycket har tytt på att moderaterna i gemen egentligen inte har gillat Anders Björcks i och för sig yviga och ibland litet vildsinta, men också mycket engagerade linje. Gunnar Hökmark meddelade vid en debatt, som jag var med om, på producentföreningen vid Sveriges Radio i slutet av maj att moderaterna över huvud taget inte kände sig bundna av några uppgörelser. Han reducerade Riksradions roll till något som av lyssnarna skulle betecknas närmast som en restradio i stället för en riksradio. Så beskrev Gunnar Hökmark det. Per Unckel, moderaternas partisekreterare, har på sitt håll gjort liknande uttalande, bl.a. i en debatt som SAF anordnade i Göteborg. Jag tycker att det är synd att moderaterna visar denna begränsade respekt för public servicefunktionen och att de inte är beredda att ge ett nationellt radio och TV-företag ett uppdrag som i ett kort perspektiv erbjuder goda och attraktiva program åt lyssnarna och tittarna och i ett långt perspektiv befäster och utvecklar det som kan betecknas som en nationell kulturbas. Vi är angelägna att kunna ge vårt radioföretag goda förutsättningar för dess framtida verksamhet, till glädje för de svenska tittarna och lyssnarna. Jag är trots allt glad över att vi efter denna långa process har uppnått en så bred enighet som denna debatt visar. Fru talman!

Herr talman! Det finns som jag ser det två infallsvinklar för den som vill förändra etermedia i Sverige. Den ena är samhällsingenjörens utgångspunkt. Det innebär att man sätter sig ned och syr ihop en kompromiss, som kanske inte någon tycker är riktigt bra, men som ändå alla kan acceptera. Men det finns också en annan infallsvinkel, det är, som jag ser det, den yttrandefrihetsrättsliga. Med denna infallsvinkel blir utrymmet för kompromisser färre. Slutsatsen blir förmodligen att den som vill föreslå inskränkningar i yttrandefriheten har uppgiften att bevisa att det är nödvändigt. En viktig del av yttrandefriheten är etableringsfriheten. Som jag ser det är det egentligen bara tekniska hinder som får inskränka etableringsfriheten på radioområdet. Det är denna utgångspunkt som jag anser vara den riktiga och som bör ligga till grund för en framtida politik för radio och TV i vårt land. Med denna utgångspunkt som bakgrund kan man ställa sig frågan: Vad skall då egentligen hända med Från socialdemokratisk sida har många skäl anförts till skydd för det monopol som statsmakterna har givit Sveriges Radio. Det har ofta sagts att tekniska förutsättningar, dvs. brist på frekvenser, skulle vara ett hinder mot en fri etableringsrätt. Det har påståtts att bara ett statligt kontrollerat, licensfinansierat, monopol kan erbjuda ett allsidigt och objektivt programutbud. Inget av detta överensstämmer med dagens verklighet. Samma frekvensmässiga förutsättningar finns i Sverige som i exempelvis Finland, där fri etableringsrätt existerar sedan mitten av 1980-talet. Hänvisningen till att endast Sveriges Radio kan erbjuda ett allsidigt och objektivt programutbud har obarmhärtigt avslöjats som felaktigt, när satellit och kabeldistribuerade radio och TV-program började sändas till svenska mottagare. I propositionen sägs att det nya sammanslagna radiobolaget skall ha fyra rikstäckande nät. Detta skulle, om det vinner riksdagens bifall, innebära att monopolföretaget Sveriges Radio skulle stärka sin ställning inom radiomediet. Detta vore utomordentligt olyckligt. Inom ramen för de fyra nät som finns i dag bör, som jag ser det, tre vara rikstäckande medan ett bör användas för en mångfald av lokalradiostationer. Det är min förhoppning att det sätt på vilket man nu tar ställning skall möjliggöra förändringar på denna punkt. I en motion har jag och Margit Gennser föreslagit att Sveriges Lokalradio inte bör slås samman med Sveriges Riksradio utan att det i stället bör säljas. Varje lokalradiostation med frekvenser och teknisk utrustning -- och en rättighet till koncession på minst fem år och högst tio år -- bör i första hand erbjudas till de nuvarande anställda. Vi har också i en motion visat att det är fullt möjligt att klara av finansieringen av en sådan verksamhet. I ett län som Malmöhus län bör det vara fullt möjligt att inte endast driva det nuvarande Radio Malmöhus utan också i mångfaldens namn ge möjlighet för ett antal andra, konkurrerande lokalradiostationer. Förutsättningen är den frihet i etern som jag anser vara en självklarhet och att lokalradions verksamhet får finansieras genom reklaminslag. Det är, herr talman, viktigt att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta inte blir ett sista beslut. Utvecklingen på medieområdet går utomordentligt snabbt framåt och kan inte låsas av några politiska beslut.

Herr talman! Jag skall inte utesluta att det finns något positivt med public service-tanken. Men det jag tycker är väsentligt är att vi har möjlighet att få en mångfald på ett sätt som vi saknat alldeles för länge och som vi nu har möjlighet att få inom en mycket nära framtid. När det gällde lokalradioverksamheten talade jag om en möjlighet för dem som kan uppfylla vissa krav att få bedriva sådan verksamhet på koncessionsbasis under fem eller tio år och där det också krävs att man uppfyller ett antal andra förutsättningar. Jag tror att detta skulle stärka radioverksamheten i Sverige. Det är just när det gäller radioverksamheten och kanske framför allt Lokalradion som jag är övertygad om att vi får se en utomordentligt positiv utveckling under den närmaste perioden.

Herr talman! När jag varken i utredningen eller i propositionen kunde finna att man tagit ställning till radio och TV-sändningar till invandrare och minoriteter beslöt jag och mina partikolleger att skriva en motion. Den har nu behandlats i kulturutskottet och konstitutionsutskottet utgår från kulturutskottets yttrande om att public serviceuppdraget måste beaktas beträffande minoritetsprogrammen. Konstitutionsutskottet avstyrker sedan motionen i vanlig ordning. Det är onödigt att här kräva att man ytterligare tar ställning, eftersom det i kulturutskottets yttrande står att invandrar och minoritetsfrågorna måste beaktas när samordningen i radio verkställs. Detta innebär viktiga beslut inom radiokoncernen. Hur skall man samordna rikets sändningar så att den lokala bevakningen bibehålls osv. Jag gillar centralstyrning beträffande detta. Liksom Jan-Erik Wikström föredrar jag att moderbolaget får ansvara för dessa frågor. Och så till en annan fråga. Eftersom min motion om det finska språkets ställning som nordiskt minoritetsspråk har bordlagts av riksdagen i dag och kommer att behandlas i höst vill jag utnyttja detta tillfälle till att understryka vad som sagts i kulturutskottets yttrande. Det finska språket har faktiskt en särställning som språkminoritet med hänvisning till historiska band mellan Sverige och Finland och till gruppens storlek. Detta beslöt också riksdagen när avtalet mellan staten och Sverige boende språkminoriteter har ytterst sällan berörts här i riksdagen, medan invandrings och flyktingfrågor berörts desto mer. Jag har försökt att läsa hur olika partistämmor och distriktsorgan tagit ställning och jag har försökt lista ut vad de olika partierna innerst inne vill i dessa frågor. Jag har då blivit mer orolig än vad man har anledning till när man hör och ser den samstämmighet som synes råda här i kammaren. Jag lyssnade med förskräckelse på Anders Björcks tal om fri radio och TV. Med fri radio och TV i moderat tappning försvinner möjligheterna för public service för landets språkminoriteter, det är jag övertygad om. Det finns ett nytt parti som nu haussas upp i massmedia och som tydligt i sitt program har sagt vad det tycker i olika invandrarfrågor. Det borde väcka landets språkminoriteter inför valet och inför högeralliansens olika formationer. Public serviceuppdraget till Sveriges Radio och Sveriges Television och försvarandet av den gemensamma sektorn i allmänhet borde öppna ögonen för landets språkminoriteter för att se socialdemokratin som garanten för dessa i höstens val.

Herr talman! Det beslut som vi förhoppningsvis skall kunna fatta i stor enighet sedan vi har debatterat socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 är ett av de viktigaste besluten som har fattats inom socialförsäkringssektorn på årtionden. Det hävdar jag bestämt. Jag beklagar att socialministern inte kan närvara vid ett tillfälle som detta. Reformen innebär främst att arbetsgivaren genom en sjuklöneperiod ges ett ökat incitament att utforma arbetsmiljön så, att sjukdomar och skador förebyggs i största möjliga utsträckning. Ett annat viktigt skäl för en sjuklöneperiod är att försäkringskassan avlastas en betydande administration för ren penningutbetalning, vilket medför dels att kassan kan ägna betydligt mera kraft åt rehabilitering av sjuka och handikappade, dels att personalbehovet för rutinutbetalningar minskar. Det skall inte heller förglömmas att det också rör sig om en stor besparing genom minskade statsbidrag till själva försäkringen, för budgetåret Frågan om ett sjuklönesystem är av gammalt datum. Sjukpenningkommittén föreslog på sin tid i sitt betänkande SOU 1981:22 en lagstadgad rätt till sjuklön och återkommande motioner har avgivits i frågan under årens lopp, inte minst av oss moderater. Något regeringsförslag har emellertid inte lagts fram förrän frågan aktualiserades av regeringen i juni 1990. Då remitterade regeringen ett lagrådsförslag, och det var nog många fler än jag som förhoppningsfullt såg fram emot en proposition redan hösten 1990. Men ack, regeringens oförmåga att låta sina förslag nå ända fram till riksdagens bord är allom bekant vid det här laget -- det gäller inte bara denna fråga, utan samma öde har som bekant drabbat föräldraförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. När tre partiers representanter i socialförsäkringsutskottet -- socialdemokrater, moderater och centerpartister -- i samband med förslaget om minskade kompensationsnivåer inom sjukförsäkringen i december 1990 föreslog riksdagen att hos regeringen begära en sjuklönereform, gjordes en direkt beställning hos regeringen. Sedan följde en något ovanlig hantering av frågan i den s.k. sjuklönekommittén -- i vilken jag själv hade äran att ingå -- där vi snabbt, men jag vill också säga effektivt, och konstruktivt behandlade vissa frågeställningar inför den proposition som vi i utskottet nu har tagit ställning till genom det utskottsbetänkande som vi nu skall behandla. Ärendet måste sägas vara ovanligt väl förankrat i denna kammare. Det är endast vänstern som har reserverat sig mot en sjuklönereform. På ett par punkter har utskottet lagt fram ett par förslag till regeringen. Det gäller dels gränsdragningen mellan arbetstagar och uppdragstagarbegreppen -- en nog så omdebatterad och svår fråga, men där utskottet vill att regeringen skall överväga möjligheterna att lösa vissa gränsdragningsproblem -- dels en sänkning av den s.k. löneskatten. Vi moderater motsätter oss givetvis inte denna sänkning, men vi säger i ett särskilt yttrande att vi motsatt oss denna löneskatt redan från början. Vi anser därför att den snarast möjligt bör tas bort i sin helhet. Herr talman! Som jag sade råder det stor samstämmighet i utskottet om de grundläggande frågorna kring en sjuklönereform, en samstämmighet som bör vara en styrka inför reformens genomförande. Ingenting är emellertid så bra att det inte kan göras bättre. Vi moderater föreslår därför vissa förändringar i våra reservationer, som jag nu något skall kommentera. I reservation 4 föreslår vi tillsammans med folkpartiet liberalerna att frågan om att att införa karensdagar bör övervägas. Som bekant har kompensationsnivån inom sjukförsäkringen sänkts till 75 % de första tre dagarna av en sjukperiod och detsamma föreslås även inom en sjuklöneperiod. Den genomförda sänkningen av sjukersättningen har inneburit en besparing om 4--5 miljarder kronor. Därtill kommer en 20-procentig minskning av sjukskrivningsfrekvensen. Mycket talar emellertid för att ett par karensdagar vore en bättre åtgärd. Jag yrkar således bifall till reservation 4. I reservation 5 föreslår vi tillsammans med centerns representanter i utskottet en sammanläggningsregel, som innebär att sjuklöneperiodsdagar som löpt under en tidigare sjukperiod skall avräknas vid beräkning av en ny sjuklöneperiod, som börjar inom 20 dagar från det att den tidigare perioden avslutades. Ett sådant system skulle innebära något mindre kostnader för arbetsgivaren vid återkommande sjukfall, men den vore också viktig från rehabiliteringssynpunkt. Det finns en risk att en arbetsgivare annars avråder en sjukskriven från att snarast möjligt komma tillbaka, eftersom arbetsgivaren riskerar att genast få betala ut sjuklön för en ny period. Nu har utskottet emellertid en vad vi kallar positiv skrivning på detta område, där man menar att regeringen skall göra en särskild översyn av detta. Men vi har i denna reservation ändå velat markera vårt ställningstagande. I reservation 6 säger vi moderater att sjuklönesystemet inte borde omfatta tillfälliga anställningar under en månad. I reservation 7 framför de borgerliga partierna gemensamt att skyldigheten att utge sjukpenning vid vistelse utomlands inte bör bli större i sjuklönesystemet än den har varit när försäkringskassan betalat ut sjukpenningen. De inskränkningar som har rått, det handlar om vistelse endast i konventionsländer, har baserats på bl.a. på svårigheten att kontrollera en försäkrads hälsotillstånd utomlands. Det torde inte vara lättare för en arbetsgivare att göra detta än för försäkringskassan. I reservation 8 anför de borgerliga liksom miljöpartiets representant att gränsen för småföretagens möjlighet att teckna försäkring vid allmän försäkringskassa för oförutsett höga lönekostnader bör sättas vid 90 basbelopp i stället för föreslagna 60, dvs. att möjligheten att teckna försäkring bör finnas för företag med upp till 15 anställda i stället för föreslagna 10. Jag ser det emellertid som positivt att det är ett klart majoritetsförslag att man ändå har beaktat denna fråga så bra som man har gjort. Och jag tror att inte minst sjuklönekommitténs arbete på detta område har varit värdefullt. I reservation 9 säger vi moderater tillsammans med folkpartiet liberalerna att företagens rapporteringsskyldighet till försäkringskassan bör minskas. Vi anser alltså inte att någon rapporteringsskyldighet bör föreligga för sjukfall som avslutas inom sjuklöneperioden. Det är viktigt att man så långt som möjligt minskar byråkratin och administrationen när det gäller dessa ärenden. Herr talman? Det är positivt att sjuklönekommittén enigt hävdade att arbetsgivarna som grupp skall kompenseras med sänkta arbetsgivaravgifter för det åtagande som en sjuklöneperiod innebär, så att sjuklönereformen blir kostnadsneutral. Regeringen har genom sin proposition följt detta förslag. Det innebär i nuläget en sänkning av arbetsgivaravgiften från 10,10 % till 8,20 % av avgiftsunderlaget. I reservation 11 säger emellertid utskottets borgerliga ledamöter att utvecklingen måste följas mycket noga och att regeringen skall återkomma med förslag om ytterligare sänkning om kostnadsläget ger anledning till det. Därför yrkar jag bifall till reservation 11. I reservation 13, även den gemensam för de borgerliga partierna, framför vi vår uppfattning att den princip som gäller inom sjuklönesystemet, nämligen att ersättning inte skall baseras på anställningsförmåner som inte går förlorade i samband med sjukskrivning, även bör gälla vid ersättning genom sjukpenning. Vi anser alltså att SGI-beräkningen bör ändras på denna punkt. I reservation 14, slutligen, av moderaterna och folkpartiet liberalerna framförs vår uppfattning att förhandsregistreringen av sjukpenninggrundande inkomst bör kunna slopas. Detta har ju genomförts i t.ex. Norge, där man beräknar inkomsten vid sjuktillfället i fråga. Det borde kunna införas även här. Vi anser alltså att regeringen bör lägga fram ett förslag om detta, vilket bör kunna innebära ytterligare en administrativ förenkling inom försäkringen. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i övrigt, dvs. till det som inte tas upp i reservationerna 4 och 11. Jag vill säga att detta är ett majoritetsförslag med ovanligt god förankring i denna kammare som kommer att innebära en epokgörande förändring inom vårt socialförsäkringssystem.

Herr talman! Så har vi då efter regeringens alla turer kommit till den dag när riksdagen skall fatta beslut om ett arbetgivarinträde i sjukförsäkringen. Det är en tung dag, eftersom detta beslut med stor sannolikhet är ett första steg till en privat sjukförsäkring. Detta går med all tydlighet att avläsa i de borgerligas reservationer på de punkter där de inte fullt ut fått gehör av regeringen. Folkpartiet föreslår t.ex. att arbetsgivarperioden skall kompletteras med ett arbetsgivarinträde, och det är också borgerlig enighet om att utöka möjligheterna för företagen att återförsäkra sig för höga sjuklönekostnader. Därifrån är steget inte långt till en privat sjukförsäkring. När frågan om arbetsgivarperiod först väcktes av regeringen under 1990 var det under föregivande att det var nödvändigt för att komma till rätta med det s.k. ohälsotalet. Ohälsotalet, som är ett mått på sjukskrivningarna och den samlade utslagningen från arbetsmarknaden, hade stigit kraftigt under 80-talet för att kulminera 1989. Men redan när regeringen första gången aktualiserade förslaget och skickade det på lagrådsremiss stod det klart att ohälsotalet var på väg nedåt, utan att några drastiska åtgärder hade vidtagits. När regeringen nu verkställer den gemensamma socialdemokratiska--borgerliga beställningen, har argumenten förändrats något. I propositionen framhålls att förändringen främst syftar till att ge arbetsgivarna ett ekonomiskt incitament att förbättra arbetsmiljöerna, eftersom arbetsgivarna nu kommer att direkt tjäna på att korttidsfrånvaron minskar. Man kommer alltså att kunna koppla varje individs sjukfrånvaro till ökade kostnader, och skulle man göra något åt arbetsmiljön, skulle man direkt kunna se hur utgiften minskade. Så är tanken. Men detta är bara en from förhoppning. Det finns inget konkret, t.ex. undersökningar från andra länder, att hänvisa till som säger att det också blir på det sättet. Det kan lika väl bli så att arbetsgivarna ser att den snabbaste och största ekonomiska vinsten gör man genom att noggrannare än i dag sortera vilka man anställer och på de vägar som står till buds göra sig av med dem som förorsakar extra kostnader. Det blir snabbaste sättet för arbetsgivarna att göra besparingar. De särregler, undantagande från arbetsgivarperioden, som skall införas för människor med stor sjukfrånvaro, skall enligt regeringens uppfattning förhindra att arbetsgivarna diskriminerar någon på grund av sjuklighet. Jag förstår att särreglerna skapats med goda och vällovliga motiv. Ändå blir det helt fel. Det är ett avsteg från den grundläggande principen om likabehandling i socialförsäkringssystemet. Och det är diskriminerande. Jag skulle vilja fråga regeringen och utskottets företrädare: Hur bedöms man som arbetskraft när man söker nytt jobb och har papper på att man har ett undantagande på grund av stor frånvaro genom sjuklighet? Frånvaro kostar som bekant inte bara i sjuklön, det medför också produktionsbortfall och det här innebär helt enkelt att man har papper på att man är en mycket osäker produktionsfaktor. Tror ni att arbetsgivaren kommer att anställa den med det papperet på samma premisser som andra människor, som åtminstone vid en första anblick och utåt verkar friska? Det andra argumentet som regeringen anför som skäl till att införa arbetsgivarperioden är att avlasta försäkringskassans personal det administrativa arbetet med korttidsfrånvaron. Till viss del kan jag instämma med regeringen, det har inte framstått som en vettig arbetsfördelning att försäkringskassans personal skall behöva ägna så mycket tid till att enbart administrera korttidsfrånvaron. Men jag anser att detta borde ha gått att lösa på annat sätt, förslagsvis genom ett arbetsgivarinträde. Det är en ganska stor skillnad på ett arbetsgivarinträde och en arbetsgivarperiod. I bägge fallen slipper försäkringskassan det tidsödande arbetet med administrationen, men när det gäller arbetsgivarinträdet så behåller försäkringskassan hela kontrollen och tillsynsansvaret. Ett arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen försätter inte arbetstagaren i samma beroendeförhållande till arbetsgivaren som arbetsgivarperioden gör. Det finns många fler argument mot en arbetsgivarperiod, men jag skall följa talmannens uppmaning och försöka korta ner mitt anförande. Jag nöjer mig med att hänvisa till den socialdemokratiska reservationen till sjukpenningkommitténs betänkande -- för protokollet vill jag ange namnet, SOU 1981:22. Där finns alla argumenten mot en arbetsgivarperiod. I sak har inget hänt som gör arbetsgivarperioden smakligare i dag än vad den var för tio år sedan. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Om jag får ta ytterligare tid i anspråk, vill jag då bara avslutningsvis tacka alla kolleger i utskottet. Det gäller både personal och ledamöter. Jag vill tacka för de här åren. Jag vet inte om det är tillåtet att så här från talarstolen avslöja att vi faktiskt har haft betydligt roligare och trevligare än vad som kanske syns på våra betänkanden och än vad som syns i kammarens protokoll. Som alla vet, har en del människor utanför det här huset väldigt märkliga krav på oss politiker, att bara för att vi råkar ha olika politisk mening skall vi också vara fiender med varandra på fritiden. Men tack och lov är det ju inte på det sättet. Jag har lärt mig i det här huset att debatten tjänar på om man även kan vara vän med sina meningsmotståndare. Jag tackar er också för den lärdomen.
Herr talman! Margó Ingvardsson målar upp ett spöke, som om alla arbetsgivare skulle vara bovar. Från folkpartiet liberalernas sida föreslår vi att man bör stimulera företag och försäkringskassa till att förmå fler att använda sig av arbetsgivarinträde. Vi tycker att det är positivt, framför allt av det skälet att arbetsgivarinträde har fungerat väldigt bra på den statliga sidan. Varför skulle det inte vara likadant på den privata, om man kommer överens om det i vanlig ordning? När det gäller sjuklön, Margó Ingvardsson, vill jag framhålla att LO i Norge önskar tre veckor, alltså en utökning. Jag tror inte att man vill ha det därför att det är en dålig reform utan snarast därför att det är en bra sådan. Jag måste säga att Margó Ingvardssons sista debatt här gör mig litet bekymrad. Jag har känt Margó Ingvardsson som en konstruktiv, påläst och skicklig debattör med väldigt goda kunskaper i just det här ämnet. Att hon då är orolig för att det skall gå snett, fattar jag liksom inte. Nu när Margó Ingvardsson skall börja ett nytt arbete och dessutom bli arbetsgivare, kan man tolka det som, tror jag inte att hon blir en annan person, en skum typ som kommer att utnyttja systemet, utan att hon kommer att vara samma ärliga, pålästa och skickliga arbetsgivare som hon har varit skicklig politiker här i kammaren. Då går resonemanget inte ihop, tycker jag. Låt mig avsluta med att gratulera Margó till ett mycket intressant jobb. Jag tror säkert att det här med arbetsgivarfrågan kommer att lösa sig, om man använder förnuft och insikt. Det är det som vi förväntar oss att arbetsgivarna gör i sjuklönefrågan.

Herr talman! Jag tycker absolut att man kan jämföra med det norska systemet. Vad vi tvistar om här, Margó Ingvardsson och jag, är om arbetsgivarna tänker ta sitt sociala ansvar. Det gör de i Norge. Varför skulle de inte göra det i Sverige? Det finns alltså ingen skillnad där, och det är huvudpoängen. Arbetsgivarna kommer att sköta detta. Vi kan vara överens om att arbetsgivarna har en god ekonomisk insikt. Vad betyder då det? Jo, det betyder att om företaget har en bra arbetsmiljö och en bra arbetsorganisation, är frånvaron lägre, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren. Dessutom blir arbetet uträttat på ett bättre sätt. Självfallet vill alla arbetsgivare att det skall fungera så bra som möjligt, så att de kan producera de varor som de har tänkt sälja. Det är en ekonomisk fördel. Självfallet gör de allt vad de kan för att arbetstagarna skall må bra på jobbet. Därför kommer detta att fungera bra. Vi kommer inte att behöva vara oroliga för att så inte skall bli fallet.

Herr talman! Vi håller inte med om att det här har att göra med arbetsskadeförsäkringen. För varje dag som man är sjuk skall man ha minst 65 % i ersättning, och det spelar ingen roll om man får det också genom andra försäkringar. Med karensdagar bryter man mot ILO-konventionen. Jag har förstått att ett av skälen till att man verkligen behöll 65 % under de första tre dagarna var att majoriteten inte ville bryta mot en ILO konvention. Jag tycker att det är bra att man inte har gjort det. Reformen skall vara kostnadsneutral, men det kan bli eftersläpningar. Man kan alltså, som jag ser det, skaffa sig vissa fördelar med hjälp av karensdagar.

Herr talman! Ärade kammarkolleger! Låt er inte skrämmas av att jag tar med en hel del material i talarstolen. Det beror helt på att det här har citerats ur betänkanden och utredningar som jag här har tillgängliga, och jag tycker att litet av det som här har sagts bör läggas till rätta. Historieskrivningen i fråga om sjuklöneperioden eller arbetsgivarperioden började inte 1981 med det betänkande om sjukersättningsfrågor där jag själv var reservant -- jag återkommer till det. Det började faktiskt med den utredning som framlade betänkandet SOU 1972:60, där man ganska utförligt behandlade frågan om en arbetsgivarperiod. Att det inte hände något vid det tillfället berodde helt på att Svenska Arbetsgivareföreningens representant i utredningen inte ställde sig bakom en arbetsgivarperiod. Han uttryckte det på följande sätt: ''Jag vill inte bestrida att tanken på en arbetsgivarbetald period innan sjukpenningförsäkringen träder in rymmer åtskilligt positivt, men en så viktig omläggning av sjukersättningssystemet kan inte bedömas enbart utifrån försäkringskasseadministrativa aspekter. Att ålägga alla arbetsgivare oavsett storlek och verksamhetens art skyldighet att utge sjuklön skulle enligt min mening leda till orimliga konsekvenser. Såväl omfattningen som utformningen av en arbetsgivarbetald period är frågor som det bör tillkomma arbetsmarknadsparterna att träffa avtal om. Med denna ståndpunkt i sakfrågan har jag inte ansett det erforderligt att ta ställning till några detaljer i förslaget om obligatorisk sjuklön.'' Detta låg sedan oberett under en hel del år, då ni hade kunnat bearbeta betänkandet och så att säga göra avstampet till en arbetsgivarperiod. Jag tror att detta kan vara värt att nämna i debatten. När det sedan gäller sjukersättningsfrågorna, som också är uppe till behandling i detta ärende, är det alldeles riktigt, som förut nämnts, att jag var en av reservanterna vid det tillfället. Jag vill bara till protokollet läsa in vad som var det bärande skälet till att jag inte kunde ställa mig bakom förslaget. Det beror på, som det uttrycktes, att ett oeftergivligt villkor enligt vår mening är att besparingarna inte drabbar på ett orättvist sätt utan påverkar olika grupper på i princip likartat sätt. Då ett sådant villkor inte kan uppfyllas vid införande av självrisk i sjukförsäkringen, måste tanken på besparingar genom sådana åtgärder bestämt avvisas. Vi vill till sist framhålla att en översyn av vårt sociala trygghetssystem måste ske med socialpolitiska utgångspunkter. I det sifferbemängda material som presenterats kommittén och i stor utsträckning kommit att prägla dess arbete har ofta avsikten med reformer och stödåtgärder förlorats. Det är enligt vår mening angeläget att den socialpolitiska grundsynen blir dominerande vid ställningstagande till de här aktuella redovisningarna och förslagen. Här slutar referatet. Anledningen till att jag i dag står och talar för en sjuklöneperiod är att just de syften man inte tog hänsyn till i den utredningen, vid det tillfället, är beaktade vid detta tillfälle. Man har sagt här att detta måste drabba alla lika. Det måste påverka alla lika. Vi har pekat på vad det handlar om när man kommer till avtal. Det handlar om att avtalen skall ligga inom ramen för vad sjukförsäkringen ger. Socialministern har sagt att om man hade slutit avtal på en högre nivå innan vi fick denna debatt, hade hon varit beredd att dra tillbaka propositionen. Om det händer något efter det att vi har fattat beslut här i kammaren är hon beredd att se om icke den som har lagt sig på en högre nivå skall få bli normgivande för hela arbetsmarknaden. 65 % och 80 % är således inga heliga tal, utan nu får vi se om arbetsgivarna tar sitt ansvar på dessa punkter. Där har vi mycket att fundera över. Jag tror också att mina ärade utskottskolleger anser att detta skall slå lika och att man inte skall göra några utvikningar som kan kullkasta vad vi nu kommer att ta ställning till om några minuter. Jag beklagar också att socialministern inte kan vara närvarande, men hon framför en hälsning till utskottets ledamöter och önskar oss en glad sommar och en välbehövlig sådan. Jag vill här ta upp något om förslagets huvudsakliga innehåll. Det handlar faktiskt om att vi nu skall få en arbetsgivarperiod under 14 dagar och att den skall vara kostnadsneutral. Avgifterna sänks från 10,10 % till 8,20 %, således med 1,9 %. Här har uttalats vissa farhågor -- det är kanske ett för starkt ord -- men att man bör följa detta noga och se om man inte ytterligare kan sänka arbetsgivaravgifterna. Det är faktiskt så att alla nya reformer följs utomordentligt noga av riksförsäkringsverket som har det till en av sina huvuduppgifter. Jag skulle kanske önska att, när vi nu är eniga i denna fråga, det inte enbart var hur det slår när det gäller avgifterna som varit det mest framträdande och förhärskande här. Det skulle ha känts mycket bra om någon av er hade sagt att vi nu skall se hur detta påverkar arbetsmiljön och hur detta slår för den anställde. Vad ni i stället är utomordentligt angelägna om, och det skall man också följa upp, är att man nu skall kunna försäkra bort det ekonomiska ansvaret utöver det förslag som regeringen lagt fram när det gäller 10 anställda. Det handlar ändå om drygt 80 %, kanske upp till 85 %, av alla arbetsgivare här i landet. Om ni vill öka det till 15 anställda höjer ni den procentsatsen högst väsentligt. Om man tycker en reform är bra och är beredd att ställa upp på den borde väl inte det mest angelägna vara att alldeles omedelbart vilja försäkra bort sig från det ansvaret. Det skall faktiskt även kosta arbetsgivaren något, och jag utgår faktiskt från att majoriteten delar den uppfattningen. Man skall inte bara springa ifrån ett ansvar. Här har nämnts flera reservationer. Egentligen, herr talman, skulle jag vilja gå igenom propositionen mycket grundligt för att man skulle få en uppfattning om, åtminstone de som läser protokollet, vad reformen handlar om. Men jag skall acceptera talmannens vädjan om att vi skall korta ner oss i debatten mot bakgrund av den anmälda tiden och de små varningar för vad som kan hända ledamöterna framdeles om vi inte följer rådet. Jag skall gå direkt på de synpunkter som har framförts från mina kolleger som har debatterat och kommenterat sina egna motioner. Samtliga har tagit upp detta med de 60 basbeloppen. Det tycker man är bra och riktigt. Det har också utredningen kommit fram till. Då vill man omedelbart höja det till 90. Jag har redan kommenterat detta och skall inte ytterligare gå in på det. Man har även tagit upp att man bör slopa förhandsregistreringen, men enbart i ett särskilt yttrande. Då behöver jag kanske inte ta upp det ytterligare. Sigge Godin har gjort en lidande historiebeskrivning här. Nu när vi ser i backspegeln är vi alldeles klara över att den 1 juli 1991 var en omöjlig tidpunkt. Alla parter bör inse att det inte fanns möjligheter för riksförsäkringsverket och för kassorna att klara av detta. Sigge Godin vill inte att de skall hamna i någon kaotisk situation. Det hade man nog gjort om det hade gällt från den 1 juli 1991. Det finns ju t.o.m. kassor som tycker att den 1 januari 1992 är för tidigt, och så tycker även generaldirektören på riksförsäkringsverket. Men jag tror att den tidpunkten är realistisk. Jag fick en direkt fråga som inte rör precis det här ämnet av Sigge Godin. Den skall jag besvara med glädje. Han talar om det kaos som uppstod när sjukförsäkringen ändrades från den 1 mars 1991. Han talar om personalens stora besvär och frågar vilka stora kostnader denna omläggning kan medföra. Jag har fått en rapport från riksförsäkringsverket, den är lämnad till hela styrelsen, när det gäller den här frågan. Där framförs att det gick utomordentligt och alldeles oväntat smidigt. Jag har efter det beskedet ringt runt till både stora och små kassor och kontrollerat. De har sagt att det gick bra. Man kände till detta mycket bra på orten, träffade avtal och visste vad det handlade om. Det har inte vållat dem några bekymmer. Den förenkling som vi gjorde i utskottet var alla eniga om utom Sigge Godin. Han saknade möjligheter att ta ställning i frågan beroende på att han hade en villkorad motion. Om han inte fick en arbetsgivarperiod så kunde han inte heller yrka bifall till sina, många gånger mycket bra, motioner. De fick falla och vi fick ändå ta upp de frågor som folkpartiet hade med i motioner. Det var synd att Sigge Godin var så bakbunden att han inte själv kunde yrka bifall till dem. Det uppstod inte kaos som Sigge Godin befarade. Man har påpekat detta med de korta sjukfallen och sammanläggningsreglerna. Det skall man också se över nu. Jag hoppas att detta skall vara ett incitament för arbetsgivarna att ta tag i en dålig arbetsmiljö om man har täta och upprepade sjukfall. Vi har ju arbetslivsfonden och det finns regionala fonder där man kanske har möjlighet att få pengar för att vidta åtgärder som ligger utanför ramen för de åtgärder som en arbetsgivare normalt skall utföra utan bidrag. Dessa möjligheter finns. Ingen har nämnt det. Jag vet att inte alla älskar dessa fonder, men de kan också komma till stor glädje i detta sammanhang. Sedan vill jag något bemöta Margó Ingvardsson när hon säger att arbetsgivarinträde skulle vara att föredra. Margó Ingvardsson nämnde inte denna gången arbetsgivarinträde med differentierade avgifter. Jag utgår ifrån att det fortfarande gäller arbetsgivarinträde med differentierade avgifter som Margó Ingvardsson tidigare anfört både från denna talarstol och i utskottet. Båda de frågorna prövades i finansutskottet. Vi tog upp finansutskottets synpunkter och fann att en arbetsgivarperiod var att föredra. Jag skall här något ta upp varför -- här kanske det blir erfarenhetsmässigt och personligt -- jag är emot differentierade avgifter. Samtidigt som Margó Ingvardsson talar om svårigheten för handikappade och människor med återkommande sjukdom att få anställning när de gällde en sjuklöneperiod, vill jag peka på att de problemen är om möjligt större när det gäller ett arbetsgivarinträde med differentierade avgifter. Vi kan leka med tanken att vi har ett företag som har en utomordentligt dålig arbetsmiljö. Företaget har därigenom höga arbetsgivaravgifter, men finner att det kostar så mycket pengar att ändra arbetsmiljön att man föredrar att ha de höga avgifterna. Vi kan ta den andra varianten. Vi har en arbetsgivare som har en utomordentligt god arbetsmiljö. Han har få sjuka och han har därigenom också fått låga avgifter. Jag hyser en berättigad oro för att denna arbetsgivare är mycket aktsam när han skall anställa någon som kan bidra till att arbetsgivaravgifterna höjs. Jag har faktiskt hört från handikapphåll att arbetsgivarperioden skulle kunna öka möjligheterna för handikappade att bli anställda. Det beror på att arbetsgivaren där inte har den direkta kostnaden, utan den är i solidarisk mening samhället, vår försäkring, beredd att ta. Det skrämmer mig litet att Sigge Godin anser att arbetsgivarperioden bör följas av ett arbetsgivarinträde. Kan vi få ett klart besked på en rakt ställd fråga? Är Sigge Godin klar över att om vi skall fortsätta med ett arbetsgivarinträde direkt på en arbetsgivarperiod, försvårar det den rehabilitering som vi tycker är bra och som vi nyligen har fattat beslut om i kammaren.

Detta är en ny reform. Det var även rehabiliteringsbeslutet. Eftersom dessa två beslut som vi skall fatta i dag hör så intimt samman, skall det bli en total uppföljning av hur beslutet kommer att slå. Ingen skall tro att allting är bra och att allt kommer att fungera fullständigt friktionsfritt när ett förslag läggs på bordet och en ny reform skall sättas i sjön. Så fungerar det inte. Därför kommer dessa frågor att följas upp mycket noggrant. De kanske kommer att bli föremål för ändringar och förbättringar. Varje reform som vi fattar beslut om i denna kammare är alltid föremål för uppföljningar, förändringar och förbättringar. Jag är utomordentligt glad över att vi har fått ett förslag där vi bara på vissa punkter har bett att regeringen skall återkomma. Det gäller just arbetstagarbegreppet. Det kan gälla en person som anser sig vara arbetstagare, att anställningsformen är sådan, men när han blir sjuk säger arbetsgivaren nej och hävdar att personen är uppdragstagare. Det är att jämföra med egen företagare, och arbetsgivaren betalar inte ut någon sjuklön till denna person. Enligt propositionen skall det bli föremål för en arbetsrättslig prövning. Det kan ta lång tid innan ärendet har passerat alla instanser. Det finns ett förslag i betänkandet. Eftersom det är kassorna som ofta bedömer, och skall bedöma, anställningsformen, inte minst när det gäller SGI och avgifter, bör kassorna kunna betala ut sjukpenning i avvaktan på slutdom när det gäller den arbetsrättsliga prövningen.